Herr talman! I detta inlägg framstod herr Virgin för mig som en något senväckt begåvning. Han var på vissa punkter så betänksam att jag tycker det hade varit naturligare med en motiverad reservation än med en blank som följs av ett så starkt kritiskt anförande här i kammaren. Detta gäller inte den första delen av herr Virgins anförande. Historiken där instämmer jag helt i och kan alltså hoppa över denna. Utskottet har inte bedömt denna affärstransaktion som så lysande att vi utropar något om stora framgångar. Det var herr Virgin som använde de orden. Vi bedömer den uppgörelse som träffats såsom en normal affärstransaktion, som ger chanser till normal vinst och har normala risker. Man har bedömt att det föreligger ett stort utrymme för numeriskt styrda verktygsmaskiner, som det här är fråga om. En andel av den svenska marknaden på 20—23 procent har angivits möjlig att vinna, och det får väl knappast bedömas som ett dåligt resultat. Jag är något förvånad när herr Virgin ifrågasätter strukturrationaliseringen på detta område. Det gör han faktiskt när han talar om att Volvo-koncernen har frånhänt sig denna verksamhet. Såvitt jag kan förstå behöver Volvo i dagens läge koncentrera sig på sitt huvudområde, medan försvarets fabriksverk känner ett behov av att gå ut på andra marknader än sådana som är avsedda att täcka försvarsändamål. Herr Virgin frågar på ett sätt som jag inte hörde vid utskottsbehandlingen, att staten ikläds förlust ifall denna proposition skulle avslås. I utskottet har vi fått den uppfattningen att det här varit fråga om ett helt normalt affärsmässigt avtal, som träffats under förutsättning av statsmakternas godkännande. Förlust skulle inte uppstå om ett tillstyrkande ej kunde utvinnas. Slutligen ställde herr Virgin en del mycket bestämda frågor till regeringen.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
Herr talman! Jag skall inte klandra herr Bengt Gustavsson för att inte försvarsministern är här, men jag vill gärna uttala ett missnöje med att försvarsministern såvitt jag vet inte vid ett enda tillfälle under vårriksdagen behagat deltaga i debatten i kammaren om ärenden som legat under försvarsministerns domvärjo. Jag tycker åtminstone att det kunde ha skett i dag. Jag förklarade, herr Bengt Gustavsson, varför jag inte yrkade avslag i mitt första anförande. Det var helt enkelt därför att riksdagen blivit ställd i efterhand. Ett avslag nu skulle innebära betydande ingrepp i en situation som redan är förändrad genom fabriksverkets övertagande. Jag sade inte heller något om att utskottsmajoriteten utlovat stora framgångar som följd av affären, helt enkelt på grund av att jag inte har den uppfattningen. Jag håller gärna med om att utskottsmajoriteten är ganska försiktig i sitt uttryckssätt. Men rimligen måste väl ändå utskottets tillstyrkan tolkas som ett godkännande av affären, och framför allt måste Kungl. Maj:ts framlagda proposition tolkas som ett uttryck för att regeringen bedömer affären som riktig att genomföra. Enligt min uppfattning borde därför Kungl. Maj:t i propositionen ha gjort ett eget uttalande på denna punkt och inte bara citerat vad fabriksverket säger. Den tid Kungl. Maj:t använt för att fundera över ärendet borde ha motiverat ett klart uttalande från regeringen i fråga om affärens framtidsperspektiv och den bedömning regeringen gör i detta avseende.
Herr talman! Jag ber om ursäkt! Jag satt på ett viktigt sammanträde då jag fick höra att debatten i denna fråga redan inletts i kammaren. Det var alltså min avsikt att vara med från början, herr Virgin. Jag skall ta upp herr Virgins frågeställning om lönsamhet eller inte lönsamhet när vi nu förvärvar ett nytt företag. Alla i denna kammare vet varför vi vidtar denna åtgärd. Vi lägger ned centrala flygverkstaden i Västerås och koncentrerar underhållsresurserna i huvudsak till Arboga och Malmslätt.

Detta ledde till att försvarets fabriksverk fick i uppdrag att snabbt undersöka denna fråga. Det är klart att fabriksverket när det fick uppdraget i första hand inriktade sig på att försöka utnyttja flygverkstadens ledigblivna resurser. Man kom då fram till att produktion av verktyg och verktygsmaskiner av olika skäl skulle kunna betraktas som särskilt lämplig. Man har också sedan förvärvat företag och produkter inom detta område.

Naturligtvis måste vi allesammans vara medvetna om, herr Virgin, att det är en risk som tas. Alli företagande innebär också risktagande. Jag vill inte stå här och göra några utfästelser om att de investerade medlen snabbt blir räntebärande. Personligen är jag emellertid övertygad om att företaget efter några år bör kunna förränta det investerade kapitalet i stort sett efter de krav på förräntning som ställs på investeringar i det privata näringslivet. Jag kan göra en parallell genom att hänvisa till TELUB i Växjö, ett företag som vi startade för sex år sedan. Vi var då mycket tveksamma, och särskilt var man det från oppositionens sida, om detta företag skulle kunna klara sig utan subventioner. Efter sex år har TELUB vid årets bolagsstämma — jag tror det var i går — lämnat sin första utdelning på sex procent av aktiekapitalet. Det får anses ganska normalt att ett företag behöver den tiden på sig för att kunna lämna utdelning. Jag vet också att det finns anledning att räkna med att utdelning kommer att kunna lämnas i fortsättningen. Väsentligt när det gäller TELUB är därtill att underhållskostnaderna för bl.a. vårt robotsystem Bloodhound radikalt har kunnat sänkas i och med den rationalisering som kunde göras genom detta företags tillkomst. Vi har alltså där gjort en stor vinst. Det framgår, och där är statsutskottet också enigt, att den svenska verk tygsmaskinindustrin har varit och fort farande är splittrad på ett flertal mindre företag. Tillkomsten av SMT innebär en strukturrationalisering, och enligt de indikationer jag har fått hälsas denna strukturrationalisering med tillfredsställelse inom verkstadsindustrin. Den målsättning som uppställts för försäljning av SMT:s produkter under 1969 innebär en markant ökning jämfört med förra årets sammanlagda försäljning från de tre i SMT ingående företagen. Det kan vara av intresse att notera att fram till den 10 maj i år hade försäljningsprognosen överskridits med över en och en halv miljon kronor. Det antyder att företaget kanske kan expandera t.o.m. snabbare än vad nuvarande investeringsprogram förutser. I så fall kan behovet av kapital komma att öka inom företaget, men under sådana förhållanden bör det inte möta några svårigheter att anskaffa detta — det kan bolaget göra självt. De primära mål som vi eftersträvat genom att bilda detta företag tycks uppfylias. Vi har fått ersättning i Västerås för viss del av det sysselsättningsbortfall som uppkom i denna stad genom nedläggning av Centrala verkstaden. En icke oväsentlig strukturrationalisering av den svenska verktygsmaskintillverkningen har också genomförts. Detta måste ur samhällsekonomisk synpunkt vara väsentligt, och även om det är ett företagsekonomiskt risktagande har vi bedömt det så och nu fått ytterligare indikeringar om att sedan företaget väl konsoliderats kommer det att på längre sikt även bli företagsekonomiskt lönsamt.

Herr talman! Jag skall av naturliga skäl be att få börja med att ta tillbaka min beskyllning för bristande intresse från försvarsministerns sida. Den visade sig vara felaktig. Försvarsministern säger att all företagsamhet innebär risker, och det är alldeles uppenbart så.

Jag fattade försvarsministerns inlägg närmast som att detta är regeringens bedömning, och i så fall har jag fått svar på den fråga jag ställde. Sedan vill jag säga att hänvisningen till TELUB:s framgångar inte riktigt hör hit, så mycket mera som TELUB:s tillkomst grundade sig på en inom försvarsdepartementet utarbetad promemoria, vars prognoser visat sig vara totalt felaktiga.
Herr talman! Jag har inte mer att säga än att jag gjorde jämförelsen med TELUB av det skälet att när vi startade detta företag framkom samma betänkligheter som jag i dag fann hos herr Virgin. Vi kunde vid den tidpunkten inte garantera ett vinstgivande företag, och det är naturligtvis därför jag med en viss tillfredsställelse nu kan säga att företaget hittills gått bra och att det ser ut att gå bra i fortsättningen. Det är mycket svårt att göra bedömningar för framtiden och jag har inte vågat lämna några sifferuppgifter från de kalkyler vi inom försvarsdepartementet försökt göra beträffande SMT, men jag vill nämna att dessa visar på att SMT snabbare än TELUB bör kunna bli ett vinstgivande företag.

Som västeråsare är det med en viss tveksamhet jag tar till orda i detta ärende om SMT Machine Company AB, som startats i min hemstad såsom ersättningsindustri för CVV — jag skulle ju med skäl kunna bli misstänkt för att tala i egen sak. Jag vill emellertid framhålla några skäl för att denna industri lokaliserats just till Västerås. Det har länge talats om önskvärdheten av en strukturrationalisering inom verktygsmaskinbranschen utan att man kommit längre än till vissa överväganden. Det är i den situationen statsmakterna tagit detta initiativ för att strukturrationalisera en mycket = viktig bransch och därigenom få möjlighet att reorganisera verktygsmaskinindustrin i Sverige och stabilisera denna. Ett annat skäl är strävan att bereda arbete åt så många som möjligt av den friställda personalen vid CVV. Omkring 130 personer, anställda vid CVV, har nu visat ett påtagligt intresse för anställning vid SMT. Av dessa kommer till en början ett 80-tal att få anställning, och man räknar med att kunna anställa ytterligare ett 20-tal. SMT:s tillverkning kräver skickliga maskinoch yrkesarbetare. Det är därför viktigt att en sådan industri placeras på en ort där det finns tillgång till sådan arbetskraft. SMT kommer att få omkring 600 anställda, när företaget är helt utbyggt. Om fem år skall 470 man sysselsättas i Västerås. Företaget ger alltså möjlighet till ny sysselsättning för en del av de 900 som var anställda vid CVV och som måste beredas nytt arbete. Men då uppkommer frågan om Västerås i dag verkligen kan vara i behov av ett sådant här företag för sysselsättningens skull. Är det inte så att de stora industrierna i Västerås i dag frågar efter arbetskraft? Det är riktigt, men vi skall komma ihåg att när denna fråga var aktuell och SMT planerades för ett och ett halvt å två år sedan var situationen en helt annan i Västerås liksom på många andra orter. Det är ett misstag att tro att Västerås med sina stora industrier hade det lättare den gången. Det fanns relativt sett lika många som var friställda och gick utan arbete på Västeråsorten som på många andra håll. Alla vet att det rationaliseras mycket hårt på de stora verkstäderna där, och det gör att antalet anställda hålls nere. Ett vtterligare skäl är att man naturligtvis vill ta vara på det kapital som är nedlagt i mark och byggnader i de gamla centrala flygverkstäderna. Detta är en ekonomisk synpunkt. Det är inte meningen att bygga upp en helt ny industri utan man tillvaratar de gamla verkstäderna. Man bygger däremot ett komplement till de gamla verkstäderna som är nödvändigt med hänsyn just till denna art av produktion. Kritiken att det har tagit orimligt lång tid att lägga fram denna proposition Ang. utvidgning av Kråks skjutfält kan jag inte bedöma, men det kanske ligger en hel del i den. För Övrigt kan jag inte avgöra om detta risktagande är rimligt eller inte. Min förhoppning är att staten här har gjort en riktig satsning, inte minst därför att vi på ett mycket viktigt område kan få fram högklassiga verktygsmaskiner, som indirekt och direkt kommer att betyda mycket för svensk verkstadsindustri och svensk export. Låt mig också nämna att man räknar med en rätt stor export inom detta företag. Man beräknar att för närvarande 30 procent av produktionen skall gå på export, och man planerar att 65 procent av tillverkningen kommer att säljas utomlands. Detta kanske också talar för att det i framtiden kan gå bra ekonomiskt för det här företaget.

Herr talman! Jag är fullt medveten om att det kanske blir som en ropandes röst i öknen då jag talar för vår fyrpartimotion från Skaraborgs län, i vilken vi har begärt utredning om en begsränsad utbyggnad av Kråks skjutfält ävensom att frågan skulle prövas av naturvårdsverket. Förutom det starka motstånd som i den berörda bygden har rests mot den föreslagna utvidgningen, då såväl markägare som kommunala myndigheter på sina håll reagerat kraftigt, har man naturvårdsfrågorna att ta hänsyn till. Som vi framhållit i motionen, måste en utvidgning av skjutfältet i den utsträckning som det här är fråga om betraktas som en miljöoch naturvårdsfråga av största vikt. Vi betraktar sjön Vättern och stränderna däromkring som ett av vårt lands naturskönaste områden, ett område som redan nu är hårt exploaterat för militära ändamål, med långtgående konsekvenser för sjöfart, fiske och fritidsliv. Här måste enligt vår mening en stor restriktivitet i fortsättningen iakttas när det gäller områdets ytterligare utnyttjande för militära ändamål. Eftersom naturoch miljövårdsfrågorna har fått allt större prioritet och då statliga och kommunala myndigheter engagerar sig kraftigt i dessa sammanhang kan vi inte finna annat än att även militära myndigheter måste åläggas att i högre grad än nu ta vederbörlig hänsyn till naturvårdsfrågorna. Det är mot denna bakgrund vi har funnit det förvånande att inte statens naturvårdsverk fått yttra sig över ärendet innan det framlades för beslut. Till detta säger utskottet för sin del att i fråga om naturvårdsaspekten kan anmärkas att länsstyrelsen, som är regional naturvårdsmyndighet, tillstyrkt utvidgningen och inte har ansett att naturvårdsverket som sådant borde höras. Pör min del har jag den uppfattningen att i ärenden av denna räckvidd, vari statliga myndigheter är inblandade — i detta fall de militära — bör statens naturvårdsverk automatiskt ges tillfälle att yttra sig innan förslag framlägges. Avgörandet om naturvårdsverket skall yttra sig eller ej bör enligt min mening inte hänskjutas till en regional myndighet. Vad sedan gäller vårt påpekande i motionen att fältet inte varit tillräckligt utnyttjat — en uppfattning som vi har fått vid samtal med berörda markägare och ansvariga kommunala myndigheter — säger utskottet att detta förhållande skulle bero på nödvändiga säkerhetszoner och den allmänna väg som nu går genom området. Den vägen skulle dras in som allmän väg när utvidgningen kommer till stånd. Man kan då fråga sig om inte möjligheterna att redan un Ang. utvidgning av Kråks skjutfält der nuvarande förhållanden dra in den allmänna vägen borde ha undersökts jämte en komplettering med den mark som utan större svårigheter kan förvärvas för att få fram ett funktionsdugligt skjutfält. Vi motionärer har inte motsatt oss en utvidgning. Vi hyser naturligtvis förståelse för att militärerna måste ha möjlighet att öva sig, men vad vi ville med vår motion var att man skulle utreda om det fanns möjlighet att klara frågan med ett mindre ingrepp. Utskottet säger sedan någonting som jag inte begriper; och det beror väl på att jag inte förstår mig på den militära strategin. Utskottet säger nämligen att någon ökning av den totala mängden skjutningar inte sker genom utvidgningen, och inte heller kommer mängden skrot att öka.

Om man skjuter med två förband måste det, såvitt jag förstår, innebära — i varje fall när skjutningen pågår — dubbelt så många skott och dubbelt så mycket skrot. Om man sedan tänker sig längre intervaller mellan skjutningarna har jag inte kunnat utläsa ur dessa handlingar, men jag kan kanske få en förklaring på den punkten. Jag begriper som sagt inte militär strategi, men skjuter man med två förband måste det väl bli flera skott än om man skjuter med ett. Avslutningsvis säger emellertid utskottet att man har stor förståelse för de synpunkter som motionärerna framfört, och det är vi glada över, men det hade varit ännu mera tillfredsställande om man tagit steget fullt ut och tillstyrkt i stället för avstyrkt motionerna. Herr talman! Jag hemställer om bifall till motionerna I: 969 och II: 1115.

Herr talman! När man hör herr Paul Jansson vältaligt företräda, som han uppfattar det, sin valkrets intressen, känner man nästan ett sting i samvetet över att utskottet inte har tillstyrkt motionerna. Så har dock inte varit möjligt att göra. Det här är ingen lätt fråga. Det är alltid allvarligt att föreslå ingrepp i vad jag vill kalla hemfriden eller ianspråktaga mark som kan användas för fritidsändamål. Särskilt svårt är det att föreslå avsättning av mark för militärt bruk. Åtgärderna förstås bättre av någon anledning — om det är fråga om att utvinna en naturtillgång, placera en fabriksanläggning eller dra en väg. Försvaret är dock en samhällsfunktion och måste ges rimliga arbetsmöjligheter, om det skall kunna fungera så effektivt som inte minst riksdagen kräver. För nästan på dagen tre år sedan beslutade vi en verklig effektivisering av utbildningen genom att anta det s.k. Vu-60-systemet. Förutom att det ger en rationellare utbildning inbesparar detta system tjänstgöringsdagar och utbildningstiden inpassas så att större hänsyn tas till andra samhällsfunktioner. Bland annat har utbildningen »timats» så att ingen studerande skall behöva förlora två studieterminer. En av förutsättningarna för att det här skall fungera är att det ges ett geografiskt något ökat utrymme för bland annat skjutning. Sådant är, som sagt, alltid besvärligt, och herrar Paul Jansson och Birger Andersson har minsann utnyttjat tillgängliga kanaler för att bevaka ortsbornas intressen. Utskottet har inte varit okänsligt men haft att välja mellan det rätt begränsade ingrepp som föreslagits eller urholkande av ett riktigt utbildningssystem. Jag tror inte, herr Paul Jansson, att vi behöver gå till strategin för att klara ut huruvida antalet skjutningar påverkas, om man inte samtidigt kan skjuta med två kompanier. Följden blir ju i första omgången bara den att man får utsträcka skjutningarna. Man kanske inte kan klara det hela på de korta repetitionsutbildningstillfällen som systemet nu bygger på. Skjutningarna får utsträckas tidsmässigt, dvs. man får öka dagantalet, börja tidigare om morgnarna och sluta senare på kvällarna, och man får skjuta lördagar och söndagar också, vilket är till förfång för fritidsfolket, som nu förutsättes få tillfälle att gå in på fältet vid tillfällen då det inte tas i anspråk för skjutning. Det är, som sagt, fråga om ett val, och riksdagen kan komma att ställas inför flera och större val på detta område. Om inte 1968 års försvarsbeslut blir en parentes och försvarskostnadskurvan får skjuta mot höjden igen, kan det bli aktuellt att koncentrera den dyrbara pansarutbildningen. P 4 i Skövde bör ligga bra till i dessa avvägningar, om inte arbetsbetingelserna försämras. Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Moderata samlingspartiet väckte vid denna riksdags början partimotioner som yrkade på att en ny försvarsutredning skulle tillsättas genast med uppgift att ge förslag till åtgärder för att bromsa upp den nu snabbt fortskridande försvagningen i vårt lands försvarsförmåga. I motionerna yrkades därutöver på en uppräkning redan under utredningstiden av försvarsanslagen, så att handlingsfrihet att något så när bibehålla den tidigare försvarseffekten skulle vinnas. Vi räknade därvid bl.a. med en anslagsökning till anskaffandet av flygmateriel m.m. på 50 miljoner kronor. liksdagen har emellertid vid behandlingen den 16 april av fjärde huvudtiteln avslagit våra yrkanden. De kan alltså inte nu upprepas, när proposition 110 föreligger med definitivt förslag till bl.a. anslag för anskaffning av flygmateriel m.m. Om man jämför siffrorna i proposition 110 med statsverkspropositionens preliminärt angivna belopp, finner man att flygmaterielanslaget har blivit 15 miljoner kronor lägre. Anledningen härtill är främst ett tidigare inte anmält önskemål från Kungl. Maj:t om anskaffning av datamaskiner till försvaret för 41,6 miljoner kronor, varav för nästa budgetår 153 miljoner kronor. Det finns i och för sig ingen anledning att motsätta sig en sådan anskaffning. Det kan säkert vara klokt att ersätta den nuvarande huvudsakliga förhyrningen med egna maskiner i större utsträckning. Men anskaffningsbeloppet har lagts innanför den militära kostnadsramen och därigenom nödvändiggjort en minskning av utgifterna för andra ändamål. Detta har fått drabba flygmaterielanslaget. Ett sådant förfaringssätt strider enligt vår mening mot skäliga och hittills tillämpade normer. Datamaskiner kan rimligen inte ge något tillskott i försvarseffekt eller få någon besparingsverkan under det nu löpande försvarsbeslutet. Enligt hittills tillämpade regler borde datamaskinerna därför bekostas med särskilda medel som beviljades direkt på budgeten. Nu finns emellertid en möjlighet att bestrida kostnaderna ur försvarsanslagen utan att försvarseffekten därför behöver påverkas. Det är nämligen så att delar av de anslag som riksdagen under tidigare år har beviljat till försvaret inte förbrukats utan i stället reserverats för framtida betalningar av gjorda beställningar. I och med 1968 års försvarsbeslut indrogs den dittillsvarande rätten för de militära myndigheterna att ganska fritt få disponera desse reservationsmedel. Regeringen tog därigenom reellt, om också inte formellt, tillbaka av riksdagen redan beviljade anslag. Man räknar numera bara med utgiftsramar i stället för som tidigare med anslagsramar. På grund av detta faktiska förhållande kan vi alltså från moderata samlingspartiets sida nöja oss med att yrka på att kostnaderna för datamaskinerna skall bestridas genom ianspråktagande med erforderligt belopp av sålunda infrusna reserverade medel. Huvudsaken är att anskaffningarna inte, som propositionen föreslår, tillåts belasta materielanslag som varit tänkta för andra ändamål. Jag har tidigare inför kammaren påpekat det stora slöseri som nu äger rum med försvarsanslagen genom att tidigare gjorda beställningar, som var väl avvägda i den försvarspolitik som då fördes, inte omreglerades och efter behov avbeställdes, när nedrustningspolitiken inleddes. Detta innebär att stora mängder dyrbar materiel, i första hand flygmateriel, måste läggas på hög utan att få någon som helst vettig användning.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

Herr talman! Vi har tydligen gått in i nya tider när till och med herr Virgin börjar tala om slöseri inom försvaret. Jag skall inte gå tillbaka till 1968 års försvarsbeslut i största allmänhet utan bara vidröra det på en punkt, nämligen huruvida datamaskinanskaffningen då omnämndes eller inte.
Herr talman!
Det är riktigt att anskaffningen inte bokstavligen omnämndes i det långsiktiga försvarsbeslutet, men det förutsattes att den skulle ske som en logisk följd av pågående verksamhet.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

Det är inte slöseri om man med större anslag vill tillgodose vårt försvarsbehov på ett bättre sätt, men det är ett slöseri om man skaffar materiel som inte utnyttjas eller om man genom en plötslig omkastning i försvarspolitiken åstadkommer att förut balanserade materielanskaffningar blir i allra högsta grad illa utnyttjade. Det är vad jag menar med slöseri. Det är inte slöseri att kräva anslag för tillgodoseende av försvarets behov. Vad gäller den aktuella frågan förhåller det sig så, att investeringskostnaden för datamaskiner icke medräknades i 1968 års försvarsbeslut. Överbefälhavaren har i sitt yttrande över förslaget sagt att om kostnaderna skulle läggas inom ramen måste det innebära att vissa projekt, som förut har varit inräknade i ramen, utgår ur denna. Får jag fråga: Vilka objekt skall det bli?

Herr talman! Jag har redan varit uppe i denna talarstol åtskilliga gånger i dag, och jag skall verkligen nu fatta mig kortare än ämnet i och för sig skulle berättiga. Jag skall ta upp några huvudpunkter i det förslag till den svenska biståndspolitiken som riksdagen nu har att behandla. Först vill jag säga några ord om biståndspolitikens utformning. I förhållande till det enorma behovet av stöd till de fattiga folken är allt vad Sverige kan göra av liten betydelse. Vi kan göra någonting som är en effekt i marginalen. Det kan möjligen vara så att vi kan vara ett gott exempel för andra länder om vi tar krafttag, men det gör vi inte. Sverige ligger i topp bland världens länder när det gäller inkomst per invånare, men vi halkar långt efter när det gäller det vi gör per invånare för de fattiga folken. Det är viktigt att ständigt bedöma om våra insatser leder till det önskade målet, som riksdagen uttalade sig för senast i fjol — att höja de fattiga folkens levnadsnivå, bidra till social och ekonomisk utjämning samt medverka till en samhällsutveckling i demokratisk riktning. En bedömning kan då inte begränsas till vad staten gör i form av tekniskt och finansiellt bistånd. Man måste också ta med handelspolitiska åtgärder, näringslivets investeringar. missionen och andra frivilliga organisationer. Det gäller att söka nå en samordning mellan alla de skilda insatserna. Beträffande denna samordning fattas åtskilligt. Man har inte tagit steget fullt ut när det gällt att erkänna — och dra konsekvenserna av — att allt vad Sverige kan göra, just därför att vårt land är litet, behöver samordnas i den mån verksamhetsformerna tillåter detta. Det är klart att det finns sådant som inte går att samordna. Jag vill ge några exempel på vad vi kan göra mera. Inom handelspolitiken borde man verkligen kunna försöka pröva nya vägar. Vi vet att vårt land liksom andra industriländer kan få svårigheter, som drabbar vissa speciella folkgrupper. Jag kan bara erinra om koreajumprar för att alla skall förstå vad detta innebär. Om vi importerar mycket billiga varor från ett land och vi själva har en industri som inte är konkurrenskraftig på samma sätt, är det klart att vi får svårigheter. Detta vill vi undvika. Vi tror att vi ännu inte i Sverige är på det klara med hur vi skall handla på detta område. Det finns mycket starka skäl för att vi gör en Översyn kring en rad andra punkter när det gäller handelspolitiken.. Syftet måste ju vara största möjliga insatser och bästa samordning av handelspolitiken med andra åtgärder, men vi måste samtidigt se till att vi inte får folkgrupper i detta land som blir avogt inställda mot biståndspolitiken. Själva sakfrågan — att finna förbättrade metoder — tror jag verkligen vi är överens om. En annan punkt där vi inte nått fram till sådan samordning är mellan statliga och enskilda organisationers insatser och näringslivets investeringar. Fortfarande ses näringslivets investeringar med en hel del misstro på vänsterkanten, och det är inte utan att den misstron har smittat av sig på en del av socialdemokratin. Ett fördjupat studium skulle kanske leda till större förståelse för att vi måste få samordna även på denna punkt för att få effekt. Inte alla näringslivsinvesteringar i uländerna är effektiva och ändamålsenliga, den saken är klar, men det är inte alla statliga insatser heller. Vi förordar alltså en parlamentarisk översyn av biståndspolitiken. Opposi tionspartierna i statsutskottet är överens om detta, men socialdemokraterna säger nej. Det hade nu varit intressant att få besked av utrikesministern, som handlägger dessa frågor, om även regeringen har den uppfattningen. Tanken var att vi skulle diskutera uhjälpen som första ärende i denna kammare i dag och att andra kammaren först skulle diskutera kommunindelningen. Men utrikesministern tyckte tydligen inte att det var lämpligt med en debatt i första kammaren i första omgången. Jag vet inte om vi skall känna oss smickrade eller bedrövade — det vore i alla fall bra att få ett besked från regeringens sida på den punkt jag nämnde. Herr talmannen säger att vi skall yrka bifall till reservationerna allteftersom de kommer, och jag skall lyda honom på den punkten. Jag kommer alltså att yrka bifall till de reservationer där mitt namn finns med. På en punkt avviker jag i någon mån från de andra som har behandlat utvecklingshjälpen i utskottet. Det gäller stridsäpplet om huvudmottagarländer. Riksdagen skrev i fjol till regeringen och begärde ett förtydligande av begreppet huvudmottagarland för svensk u-hjälp. Utrikesministern har skrivit en del om detta i propositionen, men man blir kanske inte så mycket klokare. Ursprungligen var huvudmottagarland ett land som Sverige koncentrerade sina insatser på och hade flera olika hjälpåtgärder i. Andra länder skulle alltså endast i undantagsfall få svenskt bistånd. Det var ett uttryck för principen att vi måste koncentrera våra insatser till ett relativt fåtal länder, och såvitt jag kan förstå är den principen av alla accepterad, åtminstone i statsutskottet. Detta gällde i första hand de statliga bilaterala insatserna, där Sverige alltså gör en insats direkt i ett annat land. Men det visade sig snart att lusten att spika teser tog överhand, och till slut var läget det, att om missionen eller annan frivillig organisation gjorde en insats i ett annat land, eller om näringslivet gjorde investeringar i andra länder än dem vi råkat kalla huvudmottagarländer, då kunde man inte räkna med statlig medverkan. Det var givetvis en befängd idé som ströp möjligheterna till största möjliga insatser. Riksdagen påpekade detta i skrivelse till regeringen för ett par år sedan, och en viss förbättring har kommit till stånd. Nu kan t.ex. missionen få bidrag, ehuru i begränsad omfattning, även till insatser i ett land som inte kallas huvudmottagarland. Det var den första avvikelsen. En annan avvikelse från denna princip är att SIDA direkt eller via FN organ gör insatser i en rad andra länder än de ursprungliga huvudmottagarländerna. För det tredje följer familjeplaneringsinsatserna över huvud taget inte principen om huvudmottagarländer. En fjärde avvikelse gäller den humanitära hjälpen. Där betyder det ingenting om insatsen skall ske i ett huvudmottagarland, utan den enkla och avgörande frågan är om Sverige kan göra en insats, vilket ju är en bra princip. Den femte avvikelsen gäller förhållandet att ett huvudmottagarland skulle bli föremål för flera olika slag av insatser. Nu har det efter ett antal år visat sig att Sudan enbart har fått kreditbistånd. Där är det alltså inte fråga om olika slags insatser, och jag har mycket svårt att förstå varför detta land skall kallas huvudmottagarland. Från OPppositionens sida har vi kritiserat att Sudan över huvud taget finns med som ett mottagarland för vårt utvecklingsbistånd. Där har ju sedan många år pågått ett blodigt inbördeskrig. Nyligen har jag sett en tidningsnotis om att Sudan inte längre kan räkna med kreditbistånd från vår sida. Jag vet inte om detta är riktigt, men om man bestämt sig för detta är det bra. Alla dessa avvikelser visar att det är något fel när man säger att man skall » välja ut» vissa huvudmottagarländer. Det finns ett annat land som utskottet i år behandlar mycket välvilligt. Det är Zambia, där insatserna både ökar och är av olika slag. Statsutskottet säger också att insatserna bör öka i detta land, som dock inte har upphöjts till rang, heder och värdighet av huvudmottagarland. Den beskrivning av ett huvudmottagarland som utrikesministern gör i propositionen är som jag sagt ganska klen, därför att den enbart talar om att det är fråga om ett land där Sverige gör flera slag av insatser. Man frågar sig då onekligen varför vi skall fortsätta med denna princip om huvudmottagarländer. Utskottet har haft vissa svårigheter i detta sammanhang, vilket också gäller för mina partivänner där. Man erkänner att ett huvudmottagarland är ett land som blir föremål för flera olika insatser och där svenska insatser koncentreras. Logiskt skulle då kunna förväntas att. utskottet förklarar att ett land kan uppfattas som huvudmottagarland när denna situation uppstår. Samtidigt talar utskottet emellertid om att man skall »välja ut» vissa huvudmottagarländer. Jag skall inte uppehålla mig längre vid detta problem utan bara rikta följande fråga till åtskilliga ledamöter av utskottet: Vore det inte på tiden att stryka principen om huvudmottagarländer? Ty då skulle vi helt rationellt kunna säga oss: Kan en svensk insats göras i ett land, så gör vi den. Att detta inte innebär att statliga bilaterala insatser kan göras i ett femtiotal länder är vi naturligtvis alla överens om. Det uppstår också, herr talman, irritation i de länder som inte blir hedrade med att av Sverige utväljas till huvudmottagarland fastän vi vill upprätthålla goda förbindelser i alla fall. Så några specialfrågor. Beträffande våra insatser i Vietnam när kriget tar slut uttalade utskottet och riksdagen förra året att ett svenskt bistånd till återuppbyggnaden i Vietnam snabbt skulle kunna aktualisera en väsentlig ökning av det totala svenska u-landsbiståndet. Alla uppfattade väl detta som ett uttryck för att man då skulle göra en extra insats. Nu är det intressant att se hur socialdemokraterna börjat sväva på målet i detta avseende. Man är inte längre så säker på att den insats vi skall göra i Vietnam bör gå utanför den ram som nu är fastställd för vårt utvecklingsbistånd och dess höjning. Man kan inte tolka utskottets skrivning på annat sätt än att socialdemokraterna snarare tänker sig att vietnamhjälpen måste hållas innanför ramen. Det är tydligen inte nödvändigt att svenska folket över huvud taget räknar med en extra insats från vårt land tillsammans med övriga länder i Norden, där ju planeringen sker gemensamt för att hjälpa det krigshärjade Vietnam. Jag finner denna inställning hos socialdemokraterna ganska svår att förstå. Jag nämnde att en förbättring skett beträffande det statliga stödet till de enskilda svenska <:organisationernas verksamhet. Nu kan alltså en enskild organisation få stöd även om den arbetar i ett land som inte av här anförda speciella anledningar kallas huvudmottagarland. Detta tycker vi är ett värdefullt framsteg. Vi har i ett särskilt yttrande understrukit vikten av att samverkan med dessa organisationer, med missionen och andra frivilliga organisationer, byggs ut på ett något effektivare sätt än hittills. Dessa organisationer kan ju förvalta pengarna på ett utomordentligt sätt. De som haft glädjen att ta del av hur man arbetar i dessa u-länder kan konstatera att förvånansvärt goda resultat kan uppnås med mycket små ekonomiska insatser. Detta gäller också, tycker jag, en hel del av det fredskårsarbete som uträttas. Vårt särskilda yttrande vill understryka angelägenheten av att man går vidare på den vägen. Till sist, herr talman, skall jag beröra en sak som ur vissa synpunkter är litet större än det jag senast har tagit upp, nämligen hur vi skall kunna nå fram till etappmålet 1 procent. Jag understryker att det är ett etappmål. Den slutliga insatsen måste vara större. Man kan säga att det är ett pedagogiskt grepp att tala om en procentsats. Sverige har verkligen skyndat långsamt när det gällt att öka stödet till de fattiga folken. Vårt parti begärde under flera år att regeringen skulle lägga fram en plan för hur en snabb ökning av u-hjälpen skall ske. I fjol framlades en plan, men den innebar inte en snabb ökning. Vi har tidigare diskuterat det förhållandet att centerpartiet och folkpartiet i fortsättningen inte kommer att lägga fram s.k. skuggbudgeter. Vi gör det inte heller beträffande u-landsbiståndet. Denna sak har diskuterats tidigare i kammaren, och jag skall inte förlänga debatten med att utveckla den satsen ytterligare utan bara konstatera detta. Jag gör det med utgångspunkten att vi nu begär att regeringen tar initiativ till överläggningar med partierna för att försöka nå en uppgörelse om att snabbare än socialdemokraterna = hittills tänkt sig nå målet 1 procent. Vi anser att det borde finnas en beredvillighet från socialdemokratins sida att diskutera detta. Om så visar sig nödvändigt, har vi sagt, är vi villiga att diskutera hur man i så fall genom statsfinansiella åtgärder skall få fram nödvändiga medel. Det är inte vanligt att oppositionspartier på detta sätt erbjuder en regering att delta i överläggningar av denna karaktär. Men vi har funnit det så angeläget att hjälpa de fattiga folken att vi gör detta erbjudande som inte följer de traditionella linjerna. Vad svarar nu socialdemokraterna i utskottet på detta? Ja, det är verkligen värt ett studium. Man klamrar sig fast vid en motion från moderata samlingspartiet som går ut på att den svenska u-hjälpen i större utsträckning skall bindas till leveranser av svenska varor. Denna tanke har socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet i utskottet tagit avstånd ifrån. Vi vill inte ha en sådan vidgad bindning till svenska leveranser i biståndsverksamheten. Trots att tre av fyra partier har sagt nej till detta hindrar det inte att socialdemokraterna menar att ett samförstånd är omöjligt på grund av denna herr Virgins motion. Herr Virgin bör i och för sig vara smickrad över den betydelse hans motion tillmätes, men jag är inte säker på att han skulle vara så förtjust över att överläggningar mellan partierna kanske förhindras genom hans motion. Socialdemokraterna i statsutskottet har blivit så förskräckta att de över huvud taget inte vågar sätta sig ned vid förhandlingsbordet därför att det finns en motion av denna karaktär. Man frågar sig: Är detta det verkliga skälet till att socialdemokraterna säger nej? Självfallet är det inte det. Det är bara ett sätt att tro sig komma förbi en för socialdemokratin besvärande fråga. Vidare säger socialdemokraterna i utskottet, att om överläggningar av denna karaktär skulle kunna leda till resultat, vore det nödvändigt med samförstånd om budgetpolitiken och den samhällsekonomiska politiken i dess helhet. Annars vore det meningslöst, påstår socialdemokraterna. Man kan ju göra en jämförelse med hur vi har behandlat försvarsfrågan. Vid flera tillfällen har man från oppositionspartiernas sida suttit med i överläggningar med representanter för regeringspartiet, och därvid har man inte bara varit överens om utgifterna utan också överens om vissa förändringar på budgetens inkomstsida, i situationer då så varit nödvändigt. Ingen har talat om att man därför måste vara överens om hela den samhällsekonomiska politiken och budgetpolitiken. Socialdemokraternas representanter i statsutskottet säger emellertid att man i denna ur kvantitativ synpunkt väsentligt mindre fråga måste vara överens om allting. I försvarsfrågan är det inte nödvändigt, men beträffande den svenska biståndsverksamheten till de fattiga folken måste man vara överens om allt, om man skall kunna resonera. Kan detta vara det verkliga skälet till socialdemokratins nej? Givetvis inte! I så fall skulle det innebära att socialdemokraterna hädanefter principiellt skulle vägra att diskutera försvarsfrågor. Försvarsministern har emellertid sagt att man absolut inte vill säga nej till sådana överläggningar. Inte heller statsutskottet sade nej till sådana överläggningar i ett utlåtande för en tid sedan — man diskuterade bara tidpunkten. Den slutsats man kan dra av socialdemokraternas ställningstagande i statsutskottet är denna: Socialdemokraterna kan tänka sig överläggningar med övriga partier om försvarskostnader, som ju gäller åtskilliga miljarder, men om utvecklingshjälpen är socialdemokraterna inte villiga att överlägga med de andra partierna. Detta tycker jag är väl värt för svenska folket att lägga märke till. Jag kan förstå om socialdemokraterna är rädda för att få sina cirklar rubbade, och det är givetvis det som är det avgörande i detta sammanhang. Den bild man får av motiven för statsutskottsmajoritetens = ställningstagande är dock en helt annan. Givetvis vore det även på denna punkt av intresse att få ett besked om huruvida det som socialdemokraterna säger i statsutskottet också är regeringens uppfattning, men herr utrikesministern är ju som sagt på annan plats.

Herr talman! På några få år har utvecklingsbiståndet blivit en fråga som starkt engagerar nästan alla svenska medborgare. Många, kanske de flesta, betraktar den från känslomässiga utgångspunkter, som en fråga om humanism och solidaritet, och ser det som en självklar sak att efter förmåga hjälpa de folk som har det så mycket sämre än vi. Den känslan har vuxit fram och förstärkts av de moderna massmedias, främst televisionens, möjligheter att direkt placera oss alla mitt i händelseförlopp och förhållanden, som råder i andra delar av världen, så att vi får en förnimmelse av att själva uppleva det som vi tidigare bara på ett indirekt och opersonligt sätt hade kännedom om. Det är naturligt att vi då grips av den nöd och det elände som råder i världen och att vi vill göra en insats för att avhjälpa det. Andra betraktar skillnaden i standard och levnadsförhållanden mellan olika delar av världen först och främst som en oacceptabel källa till politisk oro och som ett hot mot en lugn och fredlig utveckling i världen över huvud taget. Andra återigen reser kravet på u-hjälp från rationella ekonomiska utgångspunkter och menar att det är självklart att alla som kan måste hjälpa till att på bästa sätt nyttiggöra de möjligheter som jorden rymmer till stigande välstånd för alla sina invånare; möjligheter som okunnighet, sjukdomar, brist på folkökningskontroll på ett så upprörande sätt mishushållar med. Slutligen finns det grupper som i u-hjälpen ser en chans att främja en social omvälvning som kan leda till politiska system och styrelsesätt som de finner det angeläget att främja. De ser ofta de rika ländernas ekonomiska framgångar som någonting vanhedrande och anser att dessa rika länders välstånd bara har möjliggjorts genom hänsynslöshet och förtryck mot u-länderna och alltså har vunnits på deras bekostnad. Jag avser inte att försöka granska och bedöma de skilda motiveringarnas bärkraft. Jag har bara velat understryka att även om drivkrafterna kan vara rätt olika så leder de alla till kravet på en kraftig och undan för undan ökande svensk satsning på den internationella biståndsverksamheten. Det var också i stor enighet som riksdagen senast i fjol anslöt sig till det tidigare angivna men av världshandelskonferensen i New Delhi mera klart definierade första målet för biståndet, 1 procent av bruttonationalprodukten. Meningsskiljaktigheterna rörde endast snabbheten och i någon mån metoderna för att nå fram till detta mål. Moderata samlingspartiet har för sin del inte haft något att invända mot regeringens förslag till den statliga u-hjälpens utveckling, så att den skall uppnå 1 procent 1974/75, men vi kan inte tillmäta just den statliga hjälpen en så dominerande ställning som regeringen synes vilja göra. Det är enligt vår mening inte med överföring av offentligt bistånd som utvecklingen i u-länderna bäst påskyndas och som de bestående resultaten snabbast vinnes. Det väsentliga måste alltid vara hjälpen till självhjälp. Det gäller mycket mer att söka väcka och öka de enskilda u-ländernas ansvar för sin egen framtid än att överta det ansvaret. Erfarenheterna av offentlig biståndsverksamhet är inte så långvariga — det rör sig bara om ett par decennier — men de har ändå visat sig ganska nedslående, för både de givarländer och de mottagarländer som hade väntat sig stora och snabba effekter. Däremot har erfarenheten bestyrkt värdet av den stimulans som enskilda investeringar ger genom att de tillhandahåller såväl kapital som teknik och kunskap, samtidigt som de ger meningsfylld sysselsättning. 1968 års världshandelskonferens, som rimligen borde veta vad den talar om, gjorde mycket klara uttalanden i detta avseende. Vi menar därför från moderata samlingspartiets sida att det är av avgörande betydelse att man anlägger en helhetssyn på biståndet och i denna väger samman det statliga biståndet och andra statliga åtgärder med näringslivets u-landsverksamhet och de enskilda organisationernas hjälpinsatser. Det förtjänar att här påpeka att under år 1967 inte mindre än 43 procent av det totala svenska kapitalflödet till u-länderna kom från privata källor. Det är alltså lika viktigt att intressera sig för att detta biståndsflöde underlättas och ledes i de lämpligaste fårorna som några andra åtgärder som kan vidtagas i sammanhanget. Det är alltså enligt vår mening ett intresse av första rangen att en bättre total samordning kommer till stånd. Vi yrkar därför på att en parlamentarisk utredning tillsättes med representanter också för missionen och andra frivilliga organisationer och med uppdrag att studera hittills vunna erfarenheter samt utarbeta långsiktiga riktlinjer för det framtida utvecklingsbiståndet. Det är visserligen sant, som utskottsmajoriteten påpekar, att biståndspolitikens utformning har varit föremål för ett flertal utredningar under senare år, men dessa har inte haft den parlamentariska förankring som skulle ha varit önskvärd i en fråga som denna. Dessutom rör det sig om ett område, där verksamheten är så ny, utvecklingen är så snabb och samhällskostnaderna är så höga att en extra omfattande och allsidigt förankrad utredningsverksamhet borde vara särskilt väl motiverad. Jag sade nyss att nära hälften av den svenska kapitalöverföringen till u-länder kommer från privata källor och att 1968 års världshandelskonferens hade gjort en fördelaktig bedömning av de privata investeringarnas värde. Det är därför naturligt att föra in också dessa i den plan som man gör upp för u-landsbiståndets ökning. I vår plan har vi i fråga om det statliga biståndet följt Kungl. Maj:ts förslag, men vi har därutöver tillfogat en sifferserie som anger tillväxten av det privata kapitalflödet. även i fråga om detta har vi räknat med en årlig tillväxt på 25 procent. Skulle detta uppnås, skulle det totala biståndet efter det internationellt vanliga betraktelsesätt som inrymmer även det privata kapitalflödet nå enprocentsnivån redan 1971/72. Nu är det självklart att statsmakternas inflytande på de enskilda insatserna är begränsat och att talserien närmast är att betrakta som en prognos, men det är också självklart att statsmakternas möjligheter är betydande att gynnsamt påverka den privata investeringsviljan. Det kan ske genom lämpligt utformade beskattningsregler, genom investeringsgarantier och genom direkt samarbete med SIDA eller genom åtaganden från SIDA att utföra projekt av mera allmän natur som kan vara en förutsättning för eller som underlättar etablering av företag.

Men detta tycks man vara ängslig för. Det är synd, ty det skulle behövas som en motvikt mot socialdemokratiska ungdomsförbundets och andra radikala gruppers ofta framförda mening, att u-hjälpen skall användas som ett medel att omdana världen i socialistisk riktning och deras onyanserade angrepp mot Lamco, Cabora Bassa och näringslivsinvesteringar i u-land över huvud taget. Moderata samlingspartiet ser verkligen inte saken så som dessa radikala grupper gör. För oss skall u-hjälpen präglas av realism och vilja att ge hjälp — i första hand till självhjälp. Den skall utan politiska biavsikter utformas så, att den blir så effektiv som möjligt. Visserligen anges i 1968 års målsättning att utvecklingssamarbetet skall medverka till en samhällsutveckling i demokratisk riktning, men detta står enligt vår mening inte på något sätt i strid mot kravet på bästa effektivitet. Vi har en sådan fast övertygelse om det demokratiska samhällsskickets inneboende överlägsenhet, att vi är förvissade om att en gynnsam ekonomisk utveckling och en ökad allmän kunnighet automatiskt leder fram mot mera demokratiskt styrelseskick. Den vikt som vi inom moderata samlingspartiet lägger vid att knyta samman det statliga biståndet med det privata är anledningen till våra i reservation till utskottsutlåtandet framförda krav på fastare riktlinjer för samarbetet mellan näringslivet och SIDA, eventuellt genom inrättandet av ett särskilt samrådsorgan. I den partimotion om u-landsbiståndet, som moderata samlingspartiet väckte vid riksdagens början, berörs med några ord frågan om bindning av bistånd till prestationer från givarlandets näringsliv. Vi konstaterar att en sådan bindning för närvarande är mycket vanlig för att inte säga regelmässig och att den är olycklig genom att den hämmar den fria internationella konkurrens som skulle leda till största effektivitet och bästa utbyte av insatserna. Vi uttalar oss klart för alla åtgärder från svensk sida som kan minska bindningarna, men vi tillägger att tills positiva resultat av sådana åtgärder har uppnåtts bör vi emellertid kunna binda även våra insatser. Detta måttfulla uttalande har den socialdemokratiska utskottsmajoriteten, som herr Dahlén nyss påpekade, tagit till utgångspunkt för att nära nog totalt underkänna moderata samlingspartiets meningar om u-landsbiståndet över huvud taget. Sålunda säger man i utskottsutlåtandet att man inte kan vara med om att anordna överläggningar mellan de fyra demokratiska partierna i fråga om en snabbare stegringstakt av anslagen, därför att ett av partierna, dvs. moderata samlingspartiet, har yrkat på en bindning i viss utsträckning av biståndet och att det skulle kunna innebära en väsentlig minskning av dettas värde. Om detta uttalande inte är en avsiktlig misstolkning, så är det verkligen ett principrytteri av dess bättre högst ovanlig art. Jag tycker att det ganska klart framgår av motiveringens formulering i vår motion att en eventuell bindning inte avses leda till minskningar i biståndets volym eller effekt. Men eftersom det tydligen behövs vill jag här gärna understryka att så skall tolkningen vara.

Skall man för principernas skull avstå också från sådana åtgärder? Herr talman! Jag vill något återkomma till frågan om de enskilda investeringarna och den mycket goda utvecklingseffekt som de kan ge. Denna beror, som jag nyss sade, inte bara eller kanske inte ens främst på den direkta kapitalinsatsen, utan ofta är det överförande av kunskaper, tekniskt handlag och realistiska ekonomiska betraktelsesätt som är det väsentliga. Det avgörande utvecklingshindret är i flertalet u-länder bristen på kommersiell och organisatorisk insikt och erfarenhet. Den utbildning som direkt och indirekt bedrivs hos enskilda industrilandsföretag i utvecklingsländerna utgör ett utomordentligt viktigt element i den samlade biståndsinsatsen. I själva verket torde den vara av betydligt större omfattning än den utbildning som den offentliga biståndssektorn svarar för. Företagens utbildning är ju också mera direkt inriktad på omedelbara praktiska resultat och blir därför sannolikt effektivare än den offentliga verksamheten på det här området. De privata direktinvesteringarna har vidare se kundära utvecklingseffekter, som naturligtvis är svåra att direkt mäta men som inte är obetydliga. Ett industriland som uppriktigt eftersträvar att gynna utvecklingen 'i u-länderna bör därför med kraft söka stimulera sitt näringsliv till etablering i dessa länder. Det ligger också i dess eget intresse därför att en sådan etablering normalt ger både industrilandet och utvecklingslandet fördelar. Det är väl för övrigt just den omständigheten som gör att en sådan verksamhet kan få så mycket större omfattning och därmed utvecklingseffekt än vad vanligt offentligt bistånd rimligen torde kunna åstadkomma. Det finns olika sätt att stimulera privata investeringar. Jag har talat om vikten av skatteregler som gynnar eller i varje fall undanröjer de skattetekniska svårigheterna vid u-landsetablering. På det området ligger vi ganska väl framme här i Sverige. När det däremot gäller att genom investeringsgarantier undanröja de politiska risker som etablering i u-länder med mindre stabila politiska och andra förhållanden än hemlandets innebär, ligger vi inte lika långt framme. Regeringens handlande här är tvekande och halvhjärtat. Det är visserligen så, att vi väl alla skulle föredra investeringsgarantier uppbyggda på en allmän internationell bas, t.ex. i världsbankens regi, men eftersom sådana garantier inte finns och kommer att dröja har flertalet industriländer infört egna system tills vidare. Så gjorde också Sverige i fjol, men systemet begränsades — i strid mot så gott som samtliga remissinstansers åsikt — till våra sju så kallade huvudmottagarländer och gjordes dessutom till den grad restriktivt att det ännu inte kommit till användning i något enda fall. Det verkar som om utskottsmajoriteten såg detta förhållande med glädje och tillfredsställelse, ty den säger bara att det just därför inte finns någon anledning att ändra på förhållandena. Vi tycker precis tvärtom. Om man verkligen vill stimulera till utvecklingsbefrämjande investeringar, borde man rimligen eftersträva ett garantisystem som åtminstone kan locka någon enda. Vi föreslår att systemet till att börja med omedelbart skall utvidgas till att omfatta alla de länder som är u-länder enligt Förenta Nationernas definition. På sikt är det sannolikt att villkoren för garantierna bör lindras. Det borde nog i stort sett vara tillräckligt att försäkra sig om u-landets positiva bedömning av investeringen för att denna skall kunna godkännas av de svenska myndigheterna. Den principiella tankegången bakom investeringsgarantin innebär ju bara att staten avlastar investeraren de risker av politisk art som u-landsetableringen inrymmer, till skillnad från etablering i hemlandet. Det är naturligt att statsmakterna övertar sådana risker dels därför att staten bör ha andra och bättre möjligheter att bedöma dem, dels därför att staten också har möjlighet att genom förhandling med vederbörande u-land skaffa sig säkerhet mot riskens utlösning. Man kan egentligen knappast göra gällande att garantin gynnar företaget i och för sig. Om garanti inte lämnas, måste en korrekt företagsekonomisk kalkyl inrymma större vinster för att täcka den politiska risken. Om garanti finns, behövs inte detta. Det är alltså u-landet som tjänar på garantin, inte företagen. Likväl tycks det vara rädslan för att oskäligt gynna näringslivet och för att möjliggöra stora vinster i enskilda företag som lamslår regeringens handlande på det här viktiga området. Skräcken för att bli beskylld att bidra till utsugning gör att man inte vågar bidra till utveckling. Nu är myten om utsugningen av uländerna föga verklighetsförankrad. Den drivs ju hårdast av dem som anser att all verksamhet i ett fritt näringsliv skall karakteriseras som utsugning, men den tycks när det gäller u-länderna vinna gehör även långt utanför de kretsarna. Undersökningar visar emellertid att investeringarna t.ex. i Afrika regelmässigt har lämnat lägre avkastning än investeringar i industriländerna, och detta gällde även — hör och häpna! — under den förkättrade kolonialtiden. Det fordras därför krafttag, om man vill att en sådan verksamhet skall skjuta fart. Rädslan för en otillbörlig utsugning torde i stort sett kunna lämnas åt sidan. En framgångsrik produktion är inte bara förbrukare av befintliga råvaror, den är också skapare av stora nya värden, så att säga ur intet. En främmande investering i ett u-land ger ökade löneinkomster, avgifter för råvaror och skatteintäkter, och detta är till fördel för u-landet, även om vinsterna skulle bli stora och även om de skulle återföras till hemlandet. För övrigt är det nog skäl att göra klart för sig att de vinster som hemtages till företag i Sverige beskattas i dessa företag och hos deras delägare med sammanlagt ungefär 80 procent. Det är alltså svenska staten som i så fall är den helt dominerande förmånstagaren. Skulle svenska staten, vilket förefaller rimligt, låta en del av sådana nyskapade intäkter gå tillbaka till u-landet i form av ökat bistånd, är det nog ännu mera självklart att den egentliga profitören på u-landsinvesteringar även i detta långtifrån normala fall är u-landet självt. De privata investeringarna är alltså ett oumbärligt medel för att vinna snabba och starka utvecklingseffekter. Men de har också den fördelen att de inte ökar u-ländernas skuldbörda. Denna är som vi vet stor, och den växer allteftersom den offentliga kapitalöverföringen går vidare. Världsbanken har beräknat att u-ländernas amorteringar och räntor för offentliga lån utgjorde ungefär 4 miljarder dollar år 1966. Tillväxttakten av betalningsbördan rörde sig om cirka 10 procent per år. I och för sig behöver naturligtvis inte en hög skuldbörda innebära en dålig ekonomi, men i den mån det gäller länder — och detta är just mycket ofta fallet i fråga om u-länderna — med svag exporttillväxt och svårigheter att finansiera importen så inger skuldökningen oro. Nu brukar man för att motverka detta föreslå allt längre amorteringstider och allt lägre räntor — ned till nästan bara symboliska räntesatser. Jag är emellertid personligen tveksam om detta är den bästa vägen. Utgångspunkten för bedömningen i det här avseendet — liksom alltid när det gäller u-hjälp — måste vara utvecklingseffekten av det bistånd som lämnas. Det förefaller då sannolikt att man skulle få ett större tryck mot produktivaste användningssätt av kapitalöverföringarna från i-länderna om lånen utlämnades på marknadsmässiga villkor. Några nackdelar skulle inte uppstå för u-länderna om nettoöverföringen av kapital hölls oförändrad. Man skulle också komma ifrån den vanskliga och i längden sannolikt ohållbara metoden att avgöra vilka länder som behöver mjukare krediter än andra och hur skillnaderna skall vara. Politiskt har regringen i olika sammanhang gjort ett stort nummer av de hjälpinsatser som skall vidtagas i Vietnam när stridshandlingarna där en gång upphör. Nu får vi i propositionen och i utskottsmajoritetens förslag besked om att detta skall ske inom ramen för det u-landsbistånd som under alla omständigheter skall utgå. Det blir alltså en omdirigering till Vietnam när kriget där slutar. Det var inte precis det intryck som man tidigare hade fått och det strider enligt vår mening både mot riksdagens uttalande i fjol och mot de krav som måste ställas på ett fast underlag för en långsiktig planering av det ordinarie u-landsbiståndet. Moderata samlingspartiet yrkar därför för sin del på att vietnambiståndet när det en gång blir aktuellt skall lämnas utanför den vanliga biståndsramen. U-hjälpen är en pålaga på svenska folket som undan för undan blir allt kännbarare. Och det skall så vara. Men detta gör det så mycket viktigare både att insatserna ger ett gott utbyte och att det för svenska allmänheten klart framstår att så är förhållandet. Det är angeläget att olika svenska projekt utförligt presenteras för allmänheten även i vad avser tänkta resultat och att verksamheten noggrant följes upp och öppet redovisas. Det är också viktigt att möjligheterna tillvaratas och tekniken förbättras för att göra jämförelser i fråga om långsiktig verkan av olika typer av biståndsinsatser så att satsningen undan för undan kan koncentreras mot en allt större effektivitet. Informationen om utvecklingsarbetet måste vidgas. Den bör syfta dels till att öka förståelsen för det väldiga behovet av biståndsinsatser över huvud taget, dels till att undanröja uppfattningar och vanföreställningar som kan stå hindrande i vägen för de effektivaste metoderna. Målsättningen måste vara att söka vinna en snabb välståndsutveckling i de stora delar av vår värld som har sackat efter i denna. En sådan utveckling är även i bästa fall en långsam process, medan politiska förhållanden och ekonomiska system skiftar långt snabbare. Detta är ett bland flera skäl till att biståndets effekt alltid måste vara det primära i verksamheten. Politiska biavsikter från givarlandets sida får inte tillåtas äventyra den effekten. Herr talman! Jag har nu redogjort för de principiella synpunkter som moderata samlingspartiet vill lägga på u-landsbiståndet och som har föranlett reservationer från vår sida till statsutskottets utlåtande nr 82. De reservationer som jag inte har berört kommer fru Diesen att närmare belysa. Jag ber att få yrka bifall till samtliga reservationer som bär herr Ottossons och fru Diesens namn och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Sverige och de övriga rika länderna i FN ställde i början av 1960-talet i utsikt att man inom en nära framtid skulle bygga ut biståndet till de fattiga länderna till 1 procent av nationalprodukten. Länderna har emellertid haft svårt att hålla sitt löfte. I stället har vi fått uppleva att det internationella biståndet under senare år har stagnerat och i vissa fall gått tillbaka. Dessutom har en allt större del av hjälpen börjat ges i form av gåvor, vilket medför rätt stora problem för mottagarländerna på längre sikt. Det förhållandet att kapitalflödet från de rika länderna till de fattiga har stagnerat beror i första hand på att de stora givarländerna inte utökat sin offentliga biståndsgivning. Några av dessa länder har också lagt restriktioner på privata investeringar utomlands. Inskränkningarna har delvis motiverats med valutaskäl. När något land under en viss period har ansträngt sina ekonomiska möjligheter för hårt och därmed tvingas till åtstramningar, har detta som regel i betydande utsträckning gått ut över hjälpen till u-länderna. Längre än så har alltså hittills inte den internationella — biståndsverksamheten sträckt sig. Sverige tillhör dock de länder som har fortsatt att öka sin biståndsvolym även under senare år. Man måste emellertid komma ihåg att det svenska biståndet, satt i relation till våra ekonomiska möjligheter, fortfarande inte är särskilt omfattande. Vi har lika litet som andra rika FN-länder ännu förmått uppfylla löftet om att lämna 1 procent av nationalprodukten. De svenska biståndsmyndigheterna arbetar nu efter den plan för u-hjälpens utbyggnad som regeringen lade fram i fjol och som en majoritet i riksdagen, bestående av socialdemokrater och högermän, senare ställde sig bakom. Den tar sikte på att denna målsättning skall nås 1974/75. Centern och folkpartiet reserverade sig då för en snabbare utbyggnad av u-hjälpen, vilket skulle in nebära — som även min vän och kollega från folkpartiet har framhållit — att vi skulle nå det uppsatta målet 1972/73. Kravet på en snabbare utbyggnad än den som regeringen och riksdagsmajoriteten velat vara med om håller vi självfallet fortfarande fast vid. Riksdagens beslut i fjol ställer oss emellertid nu i en annan situation än den vi befann oss i när vi behandlade u-hjälpsanslagen föregående år och tidigare. Något konkret krav på anslagshöjningar, utöver det som är föreslaget i statsverkspropositionen, framlägger vi av den anledningen inte nu. Däremot är det vår önskan och vårt krav att regeringen skall ta initiativ till en överläggning mellan parterna där man kan diskutera fram en ny plan, som skulle kunna leda snabbare till målet än den plan som biståndsmyndigheterna nu arbetar efter. En sådan beredning med representanter för de politiska partierna bör emellertid enligt vår mening inte begränsa sitt arbete till att gälla enbart de statliga biståndsinsatsernas storlek. Det är önskvärt att vi får en översyn av de svenska relationerna med de fattiga länderna som helhet. U-landsbistånd i den mening som man avser här i riksdagen och i den politiska debatten över huvud taget utgör bara en begränsad del av de ekonomiska relationerna mellan i-länder och u-länder. Den största delen av u-ländernas kapitaltillskott kommer i form av exportinkomster och de utländska företagens investeringar. Därför bör en sådan utredning som vi föreslagit även ta sig an sådana områden som handelspolitiken, näringslivets investeringar, de humanitära organisationernas bidrag till biståndsverksamheten och sist men inte minst samordningen av olika slags insatser. Liksom tidigare har vi från oppositionen, i detta sammanhang i reservationer till utskottsutlåtandet, särskilt understrukit vikten av en förbättrad samordning av statens och näringslivets insatser. Beträffande planeringsramen finns ytterligare en reservation, som jag vill säga några ord om. Det gäller hur man skall behandla anslagen till den hjälp som det förutsätts att man skall sätta in i Vietnam när kriget där upphör. Jag tror att vi är ense om att den insatsen bör bli av betydande omfattning. Men då bjuder väl också logiken att man är beredd att anslå särskilda medel. Annars riskerar man att projekt som ingår i den löpande planeringen måste senareläggas och i värsta fall helt avskrivas. Medel som insätts i Sydoch Nordvietnam måste därför enligt vår mening anslås utanför den planeringsram som riksdagen fastslår. Sker inte det, löper vi risken att få störningar i den övriga biståndsverksamheten. I den gemensamma partimotionen från centerpartiet och folkpartiet har vi även fäst uppmärksamheten på resultatvärderingen av de insatser som genomföres inom ramen för den svenska biståndspolitiken. I många avseenden är vi nybörjare när det gäller biståndsverksamhet. Här gäller som på många andra områden att man delvis får lära av misstagen. Men det gäller ju att tillse att misstagen blir så få som möjligt. Det gäller också att tillse att insatserna ute på fältet följer statsmakternas intentioner så nära som möjligt. Föreställningarna om det svenska biståndets effektivitet i dag bygger ju på ett mycket ofullständigt underlag. Detta kan i onödan försvåra möjligheterna att inom den svenska opinionen skapa förståelse för fortsatt stöd. Det finns alltså många argument för att man skall förbättra möjligheterna till upplysning och resultatvärdering. De pengar som används i detta arbete är mycket väl använda. I de reservationer som är fogade till utskottets utlåtande återkommer mittenpartierna till krav som ställts under tidigare år men därför inte mist sin aktualitet.

Redan nu är försörjningsgraden inte högre än att en tredjedel av världens folk lever i välmåga och en tredjedel på en mellannivå, medan en tredjedel lever direkt i svält. För att komma till rätta med livsmedelsförsörjningen måste man gå flera vägar. För det första gäller det att öka livsmedelstillgångarna och för det andra att dämpa befolkningstillväxten. Försörjningssituationen måste angripas både genom att öka dessa länders livsmedelsproduktion och genom tillförsel av livsmedel utifrån. Stora ansträngningar har också gjorts för att förbättra dessa länders egen livsmedelsproduktion. De har inte varit utan framgång — vilket givetvis är tillfredsställande. Trots detta är livsmedelssituationen mycket kritisk. Det är därför som vi föreslår att Sverige tar initiativet till en fond för multilateral livsmedelshjälp. Tyvärr har en majoritet i utskottet icke velat vara med på vårt förslag, och det betyder väl att den tredjedel som lever i svält kommer att öka framöver. Herr talman, med detta vill jag yrka bifall till de reservationer i utskottets utlåtande nr 82 där centerpartister finns antecknade.

Herr talman! När jag tar till orda här 1 dag är det som motionär i den fråga som har råkat bli följetongen i mitt liv under 1960-talet, u-hjälpen alltså. Motionen som jag syftar på, I: 255, har undertecknats förutom av mig och min tidigare kollega Sigurd Lindholm, av företrädare för de socialdemokratiska sidoorganisationerna — kvinnornas, ungdomens och broderskaparnas.

Man kan åstadkomma detta, påpekas det i motionen, genom att sätta ökningen i relation direkt till nationalinkomsten i stället för att beräkna den i procent på tidigare biståndsanslag enligt ränta-på-räntametoden. Detta senare är vad som nu görs, och det blir billigare i början och dyrare mot slutet av sexårsperioden med lyft på 400 miljoner kronor eller mer under det senaste budgetåret.

Utskottet skriver att olika antaganden kan göras om tillväxttakten och om prisförändringar i den svenska ekonomin. Frågan är vilka antaganden som är de mest realistiska. Om någon vecka skall riksdagen debattera den reviderade finansplanen för innevarande budgetår. Den omfattar bland annat en ny långtidsbudget för femårsperioden 1969—1974. Finansministern överlämnar den till vår begrundan utan egna kommentarer. Det är inte min mening att tjuvstarta debatten om vår ekonomiska politik. Men det finns siffror i denna finansplan som visar hur små förhoppningar som u-hjälpens vänner kan ställa på viljan och intresset hos finansledningen att göra någonting utöver den minimimålsättning som riksdagen har uppsatt och uttryckligen kallat just minimum. Ty planeringsramen för internationella ändamål, dvs. i huvudsak biståndsanslagen, är snålt beräknad i denna långtidsbudget. Man tänker sig en upptrappning under femårsperioden med i genomsnitt 23,9 procent om året. Samtidigt bedöms den väntade produktivitetsökningen gynnsamt, och statsinkomsternas utveckling i löpande priser beräknas till över 7 procent om året. Men om bruttonationalprodukten växer med cirka 4 procent reellt och med ett par procent genom prisförändringar, finns det i verkligheten ingen möjlighet för u-hjälpen att nå enprocentsmålet vid den stipulerade tidpunkten 1974/75 utan att man mycket snart tar längre kliv uppåt än 25-procentiga ökningar. Detta inser statsutskottet. Det vill ge Kungl. Maj:t till känna sin och även motionärernas oro och varningar för att målsättningen kan komma att äventyras. Själv finner jag det inte uteslutet att den finansminister som sitter vid rikets roder 1973/74 kan komma att förbanna vår kortsynthet i dag.

Det kan invändas att våra ekonomiska långtidsplanerare alltid nollställes på detta sätt, att oförändrad ambitionsnivå är den anbefallda utgångspunkten för deras framräkningar och att det är politikernas sak att fördela de inkomstöverskott som utvecklingen kommer att ge oss. Men ändå är det på något sätt symtomatiskt för själva andan i Storkyrkobrinken — där finansdepartementet dväljes — att u-hjälpen alltid planeras för snävt och på ekonomiska antaganden som redan från början ter sig verklighetsfrämmande. ten skulle stanna vid 160 miljarder kronor budgetåret 1973/74 och u-hjälpen skulle lyckas hanka sig fram till enprocentsmålet år 1975 med 24—25-procentiga ökningar per år — något som jag mycket starkt betvivlar — lovar jag att bjuda de ansvariga för 1969 års reviderade finansplan på lunch — om trösteeller hyllningslunch är en smaksak. Nu finns det emellertid inom riksdagen ambitioner för u-hjälpens räkning som ligger utöver den minimimålsättning som vi i första hand måste försvara mot felbedömningar av den utveckling som motses. Men från inget håll, från inget parti och från ingen grupp riksdagsmän har i år föreslagits några anslagsökningar utöver de av regeringen förordade för nästa budgetår. Välviljan mot u-hjälpen tar sig bara uttryck i utredningskrav och i ett förslag, i reservation 5 a, att Kungl. Maj:t tar initiativ till överläggningar mellan riksdagspartierna i syfte att nå överenskommelse om en plan för en snabbare stegring av biståndsanslagen — helst redan klappat och klart till höstsessionen 1969. För var och en av oss som vet något om rundabordskonferensers psykologi och om svårigheten för parlamentariska kommittéer som försöker lyfta en stor fråga — herr Dahlén nämnde t.ex. försvarsfrågan — över partimotsättningarna och kompromissa ihop vitt skilda bud är detta förslag ganska hopplöst. Endast konkreta alternativ om anslag och anslagstäckning och endast något så när jämnstarka alternativ skulle, säger erfarenheten, kunna få en pådrivande effekt — i detta fall på u-hjälpens tillväxttakt. Det är den eviga frågan om en stark och enig opposition. Statsutskottets allvarsamma föreställningar, som även regeringens egna politiska meningsfränder står bakom, kan betyda mera, även om jag inte har så stort hopp om att Gunnar Sträng kommer att fästa större avseende vid årets rekommendation än vid den som utskottet gjorde i fjol. Det skulle möj ligen vara för att visa att han har den kontakt med ungdomen som en del vill frånkänna honom. Förmodligen blir motion I:255 bara en brasklapp till protokollet över 1960-talets u-hjälpspolitik, som vi i dag diskuterar för sista gången under detta årtionde. Härmed avslutar jag också mina kritiska observationer till den del som de berör finansministern. Han har det besvärligt tillräckligt för närvarande med andra upproriska eller kritiska element. Och när allt kommer omkring föredrar jag fantasilösheten när den är omedveten och förknippad med hederlighet — som hos den präktige Gunnar Sträng — framför hyckleriet i en viss sorts internationellt engagemang, som talar skönt men inte använder sitt inflytande till att öka de ekonomiska resurserna för Sveriges hjälp till de fattiga folken. Herr talman! Självfallet syftar jag inte på utrikesminister Torsten Nilsson. Han håller verkligen balansen mellan ord och gärningar, och han gör säkert allt han förmår, t.ex. för att skapa ekonomiskt utrymme för en efterlängtad stor insats i Vietnam, allt han förmår för att på SIDA:s sida utverka behövlig arbetskraft för u-hjälpens planläggning och administration etc. Att Ernst Michanek säger ifrån till min efterträdare, liksom en gång till mig, att nu räcker inte arbetskraften eller pengarna till längre, innebär ingenting annat nu än vad det gjorde då. Adressen är en annan. Vad jag särskilt vill tala om i dag är en speciell del av den mångfald verksamheter, som svensk u-hjälp omspänner, och där jag har anledning att räkna också med utrikesministerns förståelse. Jag avser det svenska biståndet med familjeplanering och vill uttala en viss otålighet över dess alltjämt blygsamma format. Vid ett flyktigt påseende kan man tycka att 44 miljoner kronor nästa budgetår till bistånd med familjeplanering är en vacker summa, så mycket mer som pengarna säkert an vänds med omsorg och nyttiggörs krona för krona. Men låt oss se detta bidrag mot kulisserna av vad som försiggår omkring oss: en befolkningstillväxt årligen med i genomsnitt 2,5 procent netto och i absoluta tal ett plus av 70 miljoner människor om året — tio nya Sverige varje år! Det borde kännas mera alarmerande. Om inte livsmedelstillgångarna fördubblas före 1980, kommer vi att hamna i en global hungerkris. Det har sagts ofta på senaste tiden att detta är överdrifter och att vi nu kan börja se mera optimistiskt på framtiden. Med de nya mirakelgrödorna kan vi vänta en grön revolution och mat även till de nya miljarderna människor, sägs det. Man glömmer då vad FAO ständigt och förtvivlat upprepar, nämligen att så kan bli fallet endast under förutsättning att det görs mycket stora investeringar i konstgödsel, bevattningssystem, insektsbekämpning, moderna jordbruksredskap, transportmedel och lagringsanordningar som nedbringar spillet. Och man förbiser att u-ländernas medborgare inte kommer att åtnöja sig med en oförändrad ambitionsnivå utan kräver mera av livets kvaliteter, inte bara mat tillräckligt att bli mätt på utan också utbildning som ger individen medinflytande över sitt öde.

Man har sammanfattat nuläget i det något vitsiga kravet på färre födda och mer föda. Men hur medverkar u-hjälpen till en bättre jämvikt härvidlag? Det finns ett särskilt FN-organ för livsmedelsfrågorna, FAO, med cirka 3 000 an ställda. Det finns en särskild livsmedelsfond som instiftades 1967 och vars målsättning är att om möjligt rekrytera bidrag på sammanlagt 200 miljoner dollar årligen. Bidragsbeloppet uppgår för närvarande till 170 miljoner dollar. I dag kommer riksdagen att besluta ett svenskt bidrag till denna fond på 20,9 miljoner kronor för vartdera av åren 1969 och 1970. Men vad är det vi satsar på befolkningsåtgärder? FN:s befolkningskommission, där jag alltjämt som svensk delegat följer dessa frågor, har som administrativt basorgan ett avdelningskontor i New York med vid pass ett 40-tal anställda. Samma år — 1967 — som livsmedelskonventionen «antogs, vädjade FN:s generalsekreterare U Thant om bidrag till en frivilligfond för finansiering av åtgärder på befolkningsområdet, men han vågade inte sätta ambitionen högre än till 5 miljoner dollar. FN:s befolkningsfond hade den 1 november 1968 mottagit totalt 1,2 miljon dollar från fem länder, varav Sverige bidragit med 200 000. I SIDA:s långtidsplanering — enligt dess petita — kommer under de närmaste fem åren att utbetalas 1,1 miljon kronor per år till fonden. Denna babyfond är verkligen ett mycket anspråkslöst komplement till den 50 gånger större livsmedelsfonden, och det svenska bidraget till befolkningsfonden respektive till livsmedelsfonden har relationen 1:20. Man frågar sig — jag frågar mig i varje fall — om det är rimligt med en sådan väldig disproportion mellan de resurser, som är tillgängliga för att bygga upp födoämnesreserver, och dem som kan mobiliseras för att minska det framtida antalet människor som skall mättas. Jag har den känslan att vi här i Sverige alltjämt ser litet för statiskt på familjeplaneringshjälpen. Vi borde med större djärvhet och generositet gå i täten för en ekonomisk drive framåt för födelsekontrollen såsom vi tidigare gjorde och lyckades med när det gällde motivationen för familjeplaneringen. I den förestående ökningen av vår u-hjälp enligt 1 Zo-programmet bör enligt min mening göras en sådan avvägning och prioritering att Sverige kan ta ledningen i upprustningen även av FN:s möjligheter att bisträcka medlemsländer — som så önskar — med befolkningsplanering. Det finns mycket att säga i familjeplaneringsfrågan. Jag skall emellertid inte gå närmare in på den, eftersom tiden rusar i väg. Jag vill bara framhålla att vi på ett helt annat sätt bör kunna satsa på preventivmedelsproduktion vid fabriker i de mottagarländer som vi nu ger sådana medel i form av gåvor. Vi kan också bredda den personal som vill hjälpa till att aktivisera familjeplaneringsarbetet. Vi skall inte bara hålla oss till läkare. Ändå är vi inte så sparsamma med de läkare vi har. Jag undrar ibland hur vi använder våra egna tillgångar av högkompetenta familjeplanerare. Jag blev ledsen — jag blev chockad — när jag hörde att den pionjär för svensk familjeplanering, som gjorde det svenska Ceylonprojektet till en internationell sensation, nu arbetar som provinsialläkare i Gränna. Gränna i all ära, men nog är detta ett slöseri med expertis, det må jag säga. Av det dryga dussin reservationer som finns fogade till detta utskottsutlåtande är det två som kommer att få min röst. Den ena är reservation 10 som vill att Sverige skall medverka till mera familjeplaneringshjälp i Latinamerika med dess exceptionellt höga befolkningstillväxt. Det är ingenting kontroversiellt i detta krav, och reservationen är kort och allmänt hållen. Jag föreställer mig att utskottsmajoriteten skulle ha glatt accepterat en sådan utvidgning till allt fler länder i Latinamerika om bara initiativet kommit från SIDA. Men mot bakgrund av vad jag har sagt här tidigare är jag inte helt till freds med SIDA:s ambitionsgrad på befolkningsområdet. När utskottet föreslår avslag på de motioner, som har föranlett reservationen, emedan deras syfte redan »i det väsentliga tillgodosetts», har jag behov av att protestera litet. Ty den starka satsningen inom SIDA på familjeplanering, som utskottet har funnit så tillfredsställande, är ingen stark satsning ännu. Det är givetvis mest beroende på att de resurser som ställs till SIDA:s förfogande inte är stora men även på att SIDA agerat litet fram och tillbaka i vad det gällt frågan om ett befolkningsinstitut i Sverige. Det ena året har pengar till ett sådant institut begärts i petita, det andra året har institutet förklarats inaktuellt, varför motioner till förmån för ett institut avslagits. Sedan har SIDA återupptagit tanken, knådat om den, föreslagit ett forskningsråd bl.a. för att stödja preventivmedelsforskningen, och detta är bra. Det behövs verkligen ett massivt forskningsprogram för att kartlägga de alltjämt många vita fläckarna i den mänskliga reproduktionsförmågans biologi. Helt naturligt har SIDA trevat sig fram. Men det är mycket för mycket sagt av utskottet att SIDA:s ambitioner är tillfredsställande och att de i det väsentliga tillgodoser motionskraven på mer bistånd med familjeplanering. Det är av det skälet som jag alltså kommer att rösta med reservation 10. Även reservation 12 kommer att få min röst, liksom var fallet i samma fråga i fjol och i förfjol. Förslaget att Sverige skall verka för att FN:s livsmedelsprogram gradvis uppbygges till en fond på en miljard dollar kan visserligen sägas vara för tidigt väckt och verklighetsfrämmande — detta har sagts i flera år nu. Men det kan knappast vara galet — mindre ju mer tiden lider — att omedelbart börja arbeta för att i framtiden minska det antal människor som svälter i en värld som har möjlighet till behovstäckning med jordbruksprodukter, men har en hårresande dålig distribution av dessa produkter; Herr talman! Jag skall nu sluta med att upprepa att Sverige under de närmaste åren har ett unikt tillfälle att väcka världen till medvetande om faran av att göra för litet när befolkningsökningen ständigt blir större än vad som förutsetts vid närmast föregående folkräkningar och ständigt överträffar de mest dristiga prognoser. Vi måste ta vara på detta tillfälle — det är en nådatid som inte får rinna bort.

Herr talman! Det är skönt när bröder sämjas. När det gäller anslagen till ulandsbistånd i årets budget är vi alla bröder. Inget parti har begärt mer pengar för ändamålet än de andra. Inget parti har heller yrkat på skattehöjningar för att få utrymme för en snabbare ökning — inte heller fru Lindström har gjort det. Det enda som kunnat störa harmonin har varit mittenpartiernas vädjan till regeringen att ta initiativ till överläggningar, som kunde lösa dessa partier ur deras dilemma. De vill gärna framstå som ivrigare u-landsvänner än vi andra, men vågar samtidigt inte lägga fram självständiga förslag som kunde göra en ytterligare ökning av biståndet möjlig. Regeringen väntas tydligen hitta på något sätt att öka statens inkomster eller minska utgifterna, så att mittenpartierna får det som de säger att de vill ha det. Utskottsmajoriteten tycker inte att det är en god idé. Socialdemokraterna tvivlar på att vi plötsligt skall kunna uppnå en sådan endräkt om skattepolitiken att den vägen vore farbar. Personligen tycker jag att förslaget är ynkligt. Nu hänvisar herr Dahlén i sitt inlägg till att det vid vissa tillfällen i det förflutna har gått att komma överens om försvarsutgifterna och även i vissa fall om inkomstökningar för att klara ökade försvarsutgifter. Men, herr Dahlén, en av skillnaderna är att det vissa tider här i landet, under starkt yttre tryck funnits en allvarlig vilja hos partierna att komma överens om försvarsutgifterna. Vad som i åratal varit betecknande för u-landsbiståndet i vår debatt är däremot att det framför allt från herr Dahléns partis sida funnits en bestämd vilja att icke komma överens. Härom året var vi mycket nära att nå samförstånd i statsutskottets första avdelning i fråga om anslagen. Detta samförstånd spräcktes i sista stund av herr Dahléns parti. Undra på att vi från socialdemokratisk sida lyssnar med en viss skepsis till dessa nya samförståndstoner!

Jag tror att herr Dahlén själv inser att detta är ett slag i luften. Om det alltså råder samförstånd kring årets u-landsbudget är enigheten inte lika stor på längre sikt. Moderata samlingspartiet har uttryckt sympati för en ny linje i svensk biståndspolitik, nämligen att vi i ökad utsträckning skulle övergå från obundet till bundet bistånd. I praktiken skulle en del svenska företag tjäna på en sådan ordning, medan u-länderna skulle förlora på den. Skillnaderna i effekt mellan bunden och obunden hjälp har varit föremål för växlande uppskattningar. En effektminskning på mer än 20 procent har ofta nämnts. Med andra ord siktar moderata samlingspartiet till ett svenskt u-landsprogram som i längden skulle bli till väsentligt mindre nytta för uländerna än det som riksdagen förra året antog. Partiets linje i denna fråga avviker också från den aktuella tendensen i den internationella debatten, där man tvärtom på allt fler håll talar om vikten av att övergå från bundet till obundet bistånd. Sådana uttalanden har senast gjorts av OECD och Europarådet. Detta är, menar vi, en väsentlig sak och ställer moderata samlingspartiets u-landsprogram i ett nytt ljus. Det innebär att dess målsättning radikalt avviker från övriga partiers. Därför har vi också skäl att fråga hur man föreställer sig att det skall bli möjligt med ett fyrpartisamförstånd om u-landspolitiken på längre sikt och om finansieringsformerna, när det här finns en sådan klar skillnad mellan herr Virgins parti och oss andra. När man dessutom lyssnar till vad herr Virgin säger i dagens debatt om riskerna med alltför mjuka kreditvillkor och lämpligheten av att eventuellt övergå till krediter på marknadsmässiga villkor, har man ännu mera skäl att fråga vart han och hans parti siktar. Det förhåller sig nämligen så att i beräkningarna av 1 YZo-bistånd brukar också ingå krediter, men vi i varje fall vill bara räkna in krediter på mjuka villkor. Om herr Virgin föreställer sig att i det 1 Zo-mål som hans parti ansluter sig till skall ingå krediter på marknadsmässiga villkor, blir det återigen en väsentligt annan målsättning än vad de andra partierna står för. Detta kan verkligen väcka frågan vilken sorts ulandspolitik en borgerlig trepartiregering skulle föra. Folkpartiet och centerpartiet markerar ett litet mindre avstånd från socialdemokraterna genom att på enstaka punkter framföra förslag som i högre grad än propositionen skulle gynna det svenska näringslivet. I praktiken är väl skillnaderna inte så stora, men nyansen kan observeras. Socialdemokraterna är ju ingalunda generellt motståndare till privata investeringar i u-länderna, men vi menar att dessa frågor bör prövas med mera kritiskt allvar än vad oppositionen förefaller benägen till. I detta sammanhang kan jag säga några ord om investeringsgarantierna. Samtliga borgerliga partier önskar härvidlag en ändring. Regeringen och riksdagsmajoriteten gick förra året med på en ordning för investeringsgarantier som täcker ungefär hälften av befolk ningen i den tredje världen, innefattande så stora och viktiga länder som Indien och Pakistan, Hittills har denna ordning inte lockat några sökande. Det förefaller med andra ord som om betydelsen av detta system har blivit överbetonad både av dem som ivrat för det och av dem som varnat för det. Sådan är situationen. Det finns alltså mycket stora möjligheter att inom ramen för gällande bestämmelser söka investeringsgarantier, men detta har inte väckt något intresse hittills. I den situationen menar vi att det är litet för tidigt att börja tala om en ändring av bestämmelserna. Enighet har nåtts inom utskottet också på andra centrala punkter. Till alla dem som med yrvaken entusiasm föreslår än det ena, än det andra u-landet som nytt s.k. huvudmottagarland för svenskt bistånd har utskottet riktat ett varningens ord. Beslut om upptagande av nya huvudmottagarländer måste föregås av grundliga analyser som klarlägger förutsättningarna för svenskt bistånd. Riksdagen kan inte effektuera beställningar, grundade på intryck från tillfälliga studieresor. Sannolikheten talar för att effekten blir större om man inte sprider ut sina insatser till alltför många länder, och därför krävs försiktighet vid en utvidgning av mottagarkretsen. Utskottet förordar också att en sådan försiktighet skall ta sig det konkreta uttrycket att man, som redan sker, försöksvis engagerar sig i delprojekt i nya länder i samarbete med olika FN organ, På den vägen kan vi få klarhet i om det t.ex. skulle vara meningsfullt att göra en större svensk insats på Cuba, vilket ju en del svenska ungdomsgrupper önskar. Utskottet har inte haft att behandla något motionsyrkande om avveckling av det svenska biståndet i något av de länder där det nu är koncentrerat. Också en sådan avveckling kräver givetvis vaksamhet. Det betyder inte, menar jag, att just de länder, där Sverige av olika skäl kommit att göra sina största in satser, skulle vara de som vi i dag skulle haft anledning att välja om vi hade utgått från de krav på ekonomisk och social utjämning som ingår i den svenska biståndspolitikens målsättning. Jag tycker nog att herr Dahlén slår in öppna dörrar när han klagar över det ymniga bruket av begreppet huvudmottagarland. Jag kan försäkra honom att inte heller utskottet är särskilt förälskat i detta uttryck, och att vi gärna ser att man så småningom arbetar sig fram till en annan terminologi. Men vad vi anser väsentligt bakom detta begrepp är ju länderkoncentration — att man inte får sprida ut sina insatser på alltför många håll, eftersom man då oundvikligen får en lägre effekt. Men följer man den linje utskottet förordar, nämligen att pröva sig fram genom delinsatser i samarbete med FN-organ i nya länder, då glider vi väl så småningom också i viss mån bort från tänkandet kring huvudmottagarländer, även om vi måste hålla fast vid koncentrationsprincipen. Utskottet är enigt också på en annan viktig punkt. Vi anser alla att kolonialism och rasförtryck ökar de internationella spänningarna i dagens värld och med all kraft bör bekämpas. Våra praktiska möjligheter att göra insatser i den riktningen är begränsade, men vi bör kunna kosta på oss att markera vår sympati för de krafter som i sin kamp mot kolonialism och rasförtryck har FN:s uttryckliga och entydiga stöd. Det sker redan genom vissa former av humanitärt bistånd och utbildningsbistånd, och utskottet förordar att samma väg skall prövas när det gäller Portugisiska Guinea. Därifrån är dock steget långt till att förorda en politik som skulle innebära att vi med svenska statsmedel finansierade alla möjliga rörelser som med rätt eller orätt betecknade sig själva som nationella och sociala befrielserörelser. Det är väl känt att små minoritetsgrupper emellanåt med förkärlek utnyttjar sådana epitet. Ett sådant svenskt agerande skulle komma i konflikt med en huvudlinje i vår u-landspolitik, nämligen att bistånd bara kan lämnas genom överenskommelser mellan ansvariga regeringar. Dessa regeringar kan vara bra eller dåliga, och vi har skäl att pröva, om de biståndsprojekt de vill ha medel till är ägnade att främja ekonomiska, sociala och kulturella framsteg. Men vi kan inte samtidigt med statsmedel arbeta med regeringarna och mot regeringarna. Jag noterar att herr Werner, som är motionär, instämmer i att detta är ett besvärligt problem. Han sade i största allmänhet att han inte riktigt gillar utskottets resonemang, men jag kunde inte upptäcka att han hade några sakliga invändningar emot det. Låt mig sedan säga några ord om det ofta återkommande temat parlamentarisk utredning, parlamentarisk beredning eller parlamentarisk översyn. Jag betraktar det som fullständigt självklart att vi behöver en ständig löpande debatt här i landet om u-landsbiståndet. Det behövs ständigt nya impulser, nya insikter, en konstant omprövning av vad vi håller på med. Detta sker i viss utsträckning tack vare att intresserade grupper lämnar bidrag till debatten. Jag kan exempelvis hänvisa till den bok »U-hjälp i utveckling» som alldeles nyss har kommit ut och som väl kan betraktas som ett av de värdefullare inläggen på senare tid. Vi behöver alltså en sådan levande debatt och måste hela tiden vara fullständigt på det klara med att vad vi gör inte kan betraktas som något definitivt. Nya kunskaper, nya insikter och erfarenheter kan tvinga oss att ompröva vårt handlande på den ena eller andra punkten. Men är man överens om detta så innebär det ändå inte att man i dagens läge skulle finna det tillräckligt motiverat att sätta i gång en ny stor utredningsapparat med den byråkratisering av debatten som där kan befaras. Det förhåller sig ändå så att när riksdagen förra året antog en plan för u-hjälpens utveckling hade detta beslut föregåtts av utredningar inom i varje fall två av riksdagens partier, socialdemokraterna och folkpartiet. Den socialdemokratiska utredningen var rätt grundlig. Jag vet inte om detsamma kan sägas om den folkpartistiska. Men jag har litet svårt att inse att kort tid efter detta utredningsarbete behov skulle föreligga hos representanter för samma partier att på nytt utreda ungefär samma problem om igen. Utskottsmajoritetens ställningstagande till motionerna i denna fråga är således inte uttryck för någon ovilja mot debatt och omprövning utan snarare för en önskan att denna prövning och debatt skall ske i fria och obundna former. Jag förvånar mig en smula över att herr Sundin litet rutinmässigt yrkar bifall till det gamla förslaget om en miljardfond för livsmedelshjälp och att fru Lindström — nästan lika rutinmässigt — instämmer. Hela den internationella debatten på detta område under senare år har alltmer gått i den riktningen att tillförsel av livsmedel utifrån till u-länderna inte är en framtidslinje. Allt fler bedömare menar rent av att en sådan tillförsel kan få direkt negativa verkningar genom marknadsstörningar och genom en hämmande inverkan på u-ländernas egen produktion. Man hävdar också att det nu snarast gäller att möjliggöra för u-länder att själva exportera livsmedel och därmed skaffa sig en förbättrad ekonomisk grundval för framsteg. Därför är det något »avslaget» över motionen om en miljardfond och jag tror riksdagen har goda skäl att avslå den. Allra sist några ord om Vietnam! Det är något gripande över den vilja att hjälpa det vietnamesiska folket som moderata samlingspartiet liksom övriga oppositionspartier nu visar. Jag kan förstå om det har funnits en lockelse att framstå som mera hjälpvillig än regeringen. Men jag blir en aning illa berörd när man som bakgrund för sina yrkanden åberopar ett uttalande av riksdagen förra året. Det förhåller sig nämligen så att jag var ansvarig för formuleringen av det uttalandet och följaktligen borde kunna vara någorlunda vittnesgill när det gäller att tolka uttalandet. Det bör läsas i sitt sammanhang i statsutskottets utlåtande nr 128 år 1968 på s. 21, där det konstateras: »Viktigare än frågan om vilket år 1 9Yo-målet skall uppnås är att Kungl. Maj:t nu tillmötesgått 1967 års riksdags begäran om en plan för en väsentlig utbyggnad av det svenska utvecklingsbiståndet så att detta successivt uppnår 1 9Yo-målet. Såsom riksdagen i detta sammanhang framhöll måste takten i planens förverkligande av naturliga skäl bli beroende av en rad faktorer av bl.a. praktisk och samhällsekonomisk natur, som inte på förhand kan överblickas. Utskottet förutsätter emellertid att det av Kungl. Maj:t framlagda förslaget om budgetåret 1974/75 som det år då 1 9Yo-målet senast skall ha uppnåtts är att betrakta som en minimimålsättning. Därav följer att i den mån det allmänna budgetläget så tillåter en snabbare ökningstakt bör eftersträvas. De uttalanden som på sistone gjorts från regeringens sida om ett massivt svenskt bistånd till återuppbyggnaden av Vietnam kan snabbt aktualisera en väsentlig ökning av det totala svenska u-landsbiståndet, om strävandena till fred i Vietnam skulle ge resultat.

Detta var tanken i statsutskottets första avdelning och i kamrarna, och som författare av dessa rader kan jag också försäkra att det var författarens tanke. Nu blandar man in ett annat övervägande akademiskt problem, att Vietnambiståndet på något sätt skulle placeras över eller vid sidan av 1 Y-målet. Det är en problematik som verkligen inte är aktuell och som i varje fall inte kan bygga på riksdagens uttalande av år 1968. Som avslutning på detta anförande vill jag påpeka att ett omfattande och långsiktigt bistånd till Vietnam onekligen också kräver en långsiktig planering. Man skall inte inbilla sig att vi har något överflöd på vietnamexpertis här i landet, inte inbilla sig att detta är en enkel uppgift. Vietnam är ett land om vars konkreta förutsättningar att ta emot bistånd vi vet alldeles för litet. Det är ett land som ännu befinner sig i krig, och där det är ofantligt svårt att få konkreta siffror och tal att bygga på. Det är flera än utskottet som insett detta. Jag vill här åberopa en motion av herr Johannes Antonsson — den skall visserligen inte behandlas i dag men är rätt tänkvärd. Den handlar om svenskt initiativ till en återuppbyggnadsplan för Vietnam på internationell bas. I motionen framhålles bl.a.: »En första förutsättning för återuppbyggnadsinsatser är självfallet att fredstillstånd råder. En återuppbyggnadsplan fordrar emellertid ett långvarigt och tidsödande planeringsarbete från de stater som är villiga att medverka i en här antydd hjälpinsats. Det torde få ankomma på regeringen att bedöma om och när ett svenskt initiativ i här skisserad riktning bör tas.» Mitt intryck är att herr Antonsson här gjort en realistisk bedömning av problemen. Med dessa ord ber jag, herr talman, att på samtliga punkter få yrka bifall till utskottets förslag.